Fru talman! Tillåt mig att protestera litet mot det senaste inlägget. Det diskuterades inga pengar i kronor och ören när delegationen från Helsingborg var hos mig. Vad jag bekräftade vid den sammankomsten var att det öppnats en förhandlingsmöjlighet i och med det som stod i propositionen. Det är sanningen. Låt mig sedan bara konstatera att vi har olika uppfattningar om hur karantänsverksamhet skall bedrivas. Det finns redan karantänsverksamhet som bedrivs i privat regi, av privatpersoner. Det konstaterade också utredaren. Och det är allmänt vitsordat att den karantänen är mycket välskött. Vi har ett antal personer —- intresserade och lämpliga — som är villiga att öppna nya karantäner. Jag bedömer det så att om det här förslaget går igenom kommer antalet platser att öka i stället för att minska. Vad som kan hända i Göteborg är kanske vad som förut har hänt i Malmö och Stockholm. Men jag bedömer inte det som en katastrof, eftersom vi har öppnat den här möjligheten, och vet att det kommer att startas ny karantänsverksamhet. Skulle man dra ut logiken i det senaste anförandet när det gäller smuggling, borde det rimligen vara så att karantänsverksamheten skall vara fri om man vill undvika riskerna för smuggling. Då skall staten betala karantänsverksamheten. Skattebetalarna skall solidariskt stå upp och betala karantän för varje hund som importeras till det här landet. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att de som importerar hundarna skall stå för kostnaderna själva. Jag är dessutom övertygad om att verksamheten i privat regi blir billigare än när staten skall bedriva den. Det är utgångspunkten för mitt förslag.
Fru talman! Får jag till Hans Pettersson i Helsingborg säga att jag inte sprungit ifrån min motion. Jag har argumenterat kring de här problemen. Jag hari motionen föreslagit att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att frågan om karantänsverksamhetens finansiering bör lösas. Jag har inte krävt att man skulle förstatliga verksamheten. Med utgångspunkt i vad som sagts i propositionen och vid utskottsbehandlingen av frågan finns det utrymme för att föra seriösa diskussioner kring dessa frågor. Min uppfattning är också att dessa kostnader inte skall drabba skattebetalarna i Helsingborg. Finansieringsfrågan skall lösas på annat sätt.
Fru talman! Jordbruksministern säger att en privat hantering blir billigare —jag vet inte vad han har för siffror att röra sig med, och jag vet inte heller vad han grundar det påståendet på. Men i sitt tidigare inlägg sade jordbruksministern att karantänsstationen i Helsingborg var i mycket gott skick. Det är fel. Vi kör karantänen på dispens. 157 Vi har fått föreläggande från yrkesinspektionen att vi skall reparera anläggningen. Gör vi inte det, kommer inspektionen att stänga den för oss. Det kanske löser Helsingborgs problem, men vi har ju då ändå kvar problemen i landet i övrigt. Vi har i Helsingborg erfarenheter av smugglingen. Det visar sig nämligen att ju mer man ökar avgifterna på karantänsstationen, desto mer smugglas det. Det är väl självklart att så blir fallet. Men vi har i kommunen tagit förlusterna av försiktighetsskäl, eftersom vi inte vill att smugglingen skall öka. Sedan håller jag med jordbruksministern när han säger att skattebetalarna inte skall stå för kostnaderna för import av hundar. Vill jordbruksministern komma med ett förslag som innebär att hundimportörerna skall betala varenda krona det kostar att ta in en hund, så skall jag ställa upp för det förslaget. Men då vill jag att jordbruksministern också tar ansvaret för vad som händer — det skall inte Helsingborgs kommun göra. Kom med en proposition som innebär att staten övertar karantänsstationerna och att det blir full kostnadstäckning för import av husdjur! Jag försäkrar att vi kommer att ställa upp på det förslaget. Men då skall staten också ta ansvaret — det är inte vi som skall göra det. Till Erik Börjesson vill jag bara säga att man i Helsingborg kommer att bli besviken över hans tillfredsställelse här.
Fru talman! Hans Pettersson i Helsingborg sade till sist: Lägg fram en proposition och se till att den som importerar hunden får betala kostnaderna — dessa kostnader skall samhället inte betala. Det är ju vad jag har hävdat hela tiden. Men det här resonemanget går ju inte ihop med det resonemang som reservanterna tidigare fört. Då har man hävdat att avgifterna var så stora att det förelåg risk för smuggling. Nu står Hans Pettersson och säger att han skulle ställa upp på ett förslag som gör att avgifterna blir höga. Det tycker jag är bra, men hävda då inte samtidigt att risken för smuggling ökar. Jag gissar att reservanterna under debattens gång blivit på det klara med att den här reservationen kanske inte var alldeles riktig ur skattebetalarnas synpunkt. Uppgifterna om att det blir billigare om denna verksamhet bedrivs i privat regi grundar sig på jämförelser. Den här verksamheten lämpar sig dessutom utmärkt för familjeföretag. Sedan vitsordar jag att det finns brister på karantänsstationen i Helsingborg som bör åtgärdas. Vissa saker har man dispens för. Om man bestämmer sig för att karantänen skall finnas kvar — och jag har öppnat möjlighet för förhandlingar — måste dessa brister naturligtvis avhjälpas, så att dispenserna kan upphöra; de skall inte behövas i fortsättningen. Hur det skall lösas får det bli en gemensam överläggning om.

Och jag tycker allting pekar på att det kommer att bli så. Vi har i Helsingborg erfarenhet av detta; vi har noga följt utvecklingen. Det har flera gånger talats om de förhandlingar som skall komma till stånd. Det hade då varit bra om man hade kunnat få en liten vink om hur det skulle ställa sig ekonomiskt för Helsingborgs kommun om det kan tänkas att staten övertar kostnaderna för karantänsverksamheten även om Helsingborgs kommun är huvudman. Hade vi kunnat få något besked om det, kanske situationen nu hade varit litet bättre. Men enligt de uppgifter jag har fått från den delegation som har besökt Anders Dahlgren har några sådana förmåner inte kunnat utlovas. Jag tror inte heller — eftersom man skrivit på det sätt som man gjort i propositionen — att några pengar kommer att ges till den verksamheten.
Fru talman! Nej, det skulle väl vara en dålig förhandlingsposition om man, innan förhandlingarna börjat, skulle tala om vad de skulle resultera i — då är det ju inte längre en förhandling, utan då har riksdagen sagt att så här mycket skall man ge. Jag tycker nog att Hans Pettersson får lov att bestämma sig här, inte minst efter det senaste inlägget: Är det så att vi skall ta ut full kostnadstäckning för de djur som skall vara i karantän, eller skall skattebetalarna subventionera de kostnaderna? Jag fick ingen klarhet i den frågan. Jag tycker att Hans Pettersson går från den ena ståndpunkten till den andra, mot bakgrunden av att han samtidigt talar om risken för att smugglingen skulle kunna öka vid den högre kostnaden.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att ta upp de frågeställningar som reservationen 4 till utskottsbetänkandet innehåller och som Gunnar Olsson här tidigare har tagit upp. Gunnar Olsson frågade om jag ändå inte var tvungen att rösta för de socialdemokratiska förslagen, ifall jag ville se till att sysselsättningen i Värmland blev gynnad. Nej, Gunnar Olsson, så enkelt kan man inte 159 resonera. Det är inte så att socialdemokraterna har monopol på goda förslag. Det kan finnas många fler och många bättre, även om de inte ligger på riksdagens bord f. n. Det socialdemokratiska förslaget om särskilda skogsvårdsåtgärder i Värmland kan naturligtsvis synas lockande. Sysselsättningssituationen i Värmland är besvärande — det är vi överens om — och det behövs sysselsättningstillfällen där. Att vi dessutom behöver stimulans till en bättre skogsvård är helt klart. Men det behovet har varit aktuellt länge. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå socialdemokraternas nyvaknade intresse i det här fallet. Från centerns sida har vid flera tillfällen ställts förslag som för länge sedan skulle ha kunnat ge Värmland sysselsättning på det här området, men de förslagen har ni socialdemokrater gått emot. En fråga som man inte kan bortse från när man diskuterar det socialdemokratiska förslaget är: Vem skall betala de här kostnaderna? Enligt det förslag som föreligger är det tänkt att de skall tas ut på skogsvårdsavgifterna. De enskilda skogsägarna är oftast självverksamma och tar ut litet röjning i skogen i taget. På så vis får de kanske inte så mycket med av bidrag. Den skogsvärdsavgift som hittills har tagits ut på skattsedlarna har varit 0,9 900. Den höjdes i fjol till 3 Joo, men den nya avgiften har ännu inte kommit in på skattsedlarna. Det socialdemokratiska förslaget innebär att skogsvårdsavgiften skulle höjas från den 1 januari 1981 från 3 till 8 Joo av skogsbruksvärdet. Ingen kan väl bortse från att taxeringsvärdena kommer att stiga rätt väsentligt vid den nya fastighetstaxeringen. Det kommer att innebära en kolossal förändring — det kan bli fråga om en tjugodubbling av skogsvårdsavgifterna i förhållande till vad som hittills har tagits ut. Den som tidigare har haft en skogsvårdsavgift på 100 kr. skulle få betala 2 000 kr., den som har haft 300 kr. i skogsvårdsavgift skulle få en avgift på 6000 kr., om det socialdemokratiska förslaget hade vunnit gehör. Det måste anses vara orimligt, och det är en av orsakerna till att jag inte kan rösta på det socialdemokratiska förslaget. Den andra orsaken är att det klenvirkesstöd som vi från centerns sida har föreslagit ger bättre stimulans till skogsvård och fler sysselsättningstillfällen än det socialdemokratiska förslaget. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna har också drivit den linjen. Vi har emellertid inte fått igenom våra förslag om klenvirkesstödet — de andra partierna har gått emot det. När nu de alternativa energikällorna har börjat intressera även andra partier på grund av energidiskussionen inför folkomröstningen, borde det vara självklart att frågan om klenvirkesstödet på nytt tas upp. Det stimulerar till ett tillvaratagande av detta virke, och det är vad vi arbetar för och kommer att arbeta för från centerns sida. Det stödet skulle dessutom vara bestående, och det är mycket mer värt för sysselsättningen och skogsvården i Värmland än ett tillfälligt stöd av socialdemokratisk modell. Enligt det förslag som finns om klenvirkesstödet skulle man få ut 30 kr. kubikmetern för det röjningsvirke som man tog till vara. Om exempelvis 50 Nr 110 kubikmeter behöver plockas bort skulle man då få 1 500 kr. per hektar. Onsdagen den Eftersom det förslaget är mycket bättre, kan vi inte rösta på den 26 mars 1980 socialdemokratiska reservationen — det förstår Gunnar Olsson mycket väl om han bara vill. Vi vill ha ett varaktigt stöd som de självverksamma bättre kan utnyttja och inte ett bidrag av den typ som socialdemokraterna föreslår, som bara räcker i två år och som skogsägarna genom kraftigt höjda skogsvårdsavgifter själva får betala. Klenvirkesstödet kan dessutom ge många anställda sysselsättning och bli en positiv faktor för energiproduktionen. Därmed skulle vi också kunna minska vårt oljeberoende. Jag ansluter mig till de yrkanden som har ställts av Einar Larsson.

Fru talman! Den ursprungliga talarlistan ynglar av sig. Senast hörde vi nu Bertil Jonasson, och jag blir tydligen tvingad att använda min korta repliktid till att kommentera vad centerns ledande man i Värmland nyss sade. Men först några ord om detta med avgiftsfinansieringen. Under de år då jag har deltagit i debatter om skogsbruket har jag alltid förvånat mig över att det just i fråga om förslagen från löntagarsidan skall vara så svårt att få den samlade borgerligheten med på en avgiftsfinansiering. Varför skall inte samma synsätt kunna tillämpas på förslag från vårt håll som på borgerligt framlagda förslag? Här har kommit förslag om tillfälliga stimulansåtgärder, typ gallringsstöd. Inte fanns det den gången några andra finansieringsvägar än en höjd skogsvårdsavgift. Bertil Jonasson har, tycker jag, ur sin egen synpunkt på ett rätt olyckligt sätt gett sig in i den här debatten i kväll om skogspolitiken. Tror verkligen Bertil Jonasson att värmlänningarna, trots allt som sägs om oss, inte genomskådar det svek som centerns ledande man i länet här i kväll gjort sig skyldig till? Pressad har Bertil Jonasson, som jag sade i mitt första anförande, vid två tillfällen förklarat att han tänker rösta för alla förslag i riksdagen som gagnar Värmland. Genom bandkontroll hos Värmlands lokalradio har jag skaffat mig bevis för att Bertil Jonasson gjort de utfästelser som jag här återger. I detta speciella fall — och det har Bertil Jonasson totalt missuppfattat — är det inte fråga om nya pengar, utan här har representanter i jordbruksutskottets s-grupp av solidaritetsskäl ställt upp på att i fråga om de samlade medlen för intensifierad skogsvård i stödområdet låta hela Värmland få vara med och dela på kakan under två budgetår. Det vill inte Bertil Jonasson stödja, och därmed har han också dokumenterat ett dubbelspel som torde sakna motstycke när det gäller en av riksdagens mest decentralistiska ledamöter. Skall Bertil Jonasson någon gång göra allvar av de löften som han vitt och brett strör omkring sig i sin egen valkrets, så bör han vid ett sådant här tillfälle stå för de löften han har gett.

Fru talman! Jodå, Gunnar Olsson, jag är beredd att stå för de löften som jag har gett, de löften som innebär att Värmland kan få sysselsättning. Det skall man arbeta för. Men det är väl ändå så, Gunnar Olsson, att jag aldrig någonsin har sagt att detta absolut skulle vara socialdemokratiska förslag. Det finns ju förslag som är bättre. Kan inte Gunnar Olsson se något mer än sina förslag? Gunnar Olsson tog här också upp avgiftsfinansieringen, och han sade att det är märkligt att man inte vill vara med om en avgiftsfinansiering. Men Gunnar Olsson vet mycket väl, så pass skogsman som han ändå är, att ser man på kostnaderna för virkesproduktion från frö och planta till det färdiga trädet, så finner man att skogshanteringen ger väldigt liten procentuell avkastning. Då bör det finnas en stimulans, som gör att man kan utnyttja produktionen av virke till mycket högre procentandel än som är möjlig om man bara låter skogen växa hur som helst. Det behövs alltså en stimulans för att vi skall få råvara och annat. Om ni nu inte får in pengar genom de ökade skogsvårdsavgifterna, så måste väl ändå staten stå för kostnaderna. Var skall de tas annars, Gunnar Olsson? Vi har ju för vår del tänkt oss att vi skulle finansiera klenvirkesstödet på samma sätt, och jag tycker att detta är mycket bättre. Därför har jag valt den här vägen. Gunnar Olsson skall inte då säga att jag är pressad. Han skall ha klart för sig att det är en bra väg. Det kan finnas bättre förslag än de som kommer från socialdemokraterna, även om de ibland kan vara bra.

Fru talman! Bertil Jonasson har nu fått sagt vad han så gärna ville säga: Kommer det förslag från löntagarsidan som rör det svenska skogsbruket, där över 300 000 svenskar är involverade på ett eller annat sätt, då är inte det förslag som en centerpartist kan ställa upp på. Det bör alltså helst vara förslag som kommer från det egna partiet. Centerns företrädare förnekar sig aldrig. I mötesverksamheten i den egna valkretsen talar man, som jag sade, vitt och brett om behovet av regionala satsningar. Här har vi kommit med ett konkret förslag, så enkelt och så rakt ställt, som går ut på att inte bara en av Värmlands 16 kommuner skall få del av det här stödet utan även de övriga 15. Men så går det som det tycks gå här i dag: Bertil Jonasson sviker sina löften som han gett i Värmland. Han kommer att rösta emot detta förslag. Jag tror att han därmed gör sig skyldig till en stor tabbe. Om man skall tolka hans egna ord skulle det här förslaget, om det hade väckts från annat håll än från löntagarsidan, ha varit acceptabelt. Men Bertil Jonasson kan inte ställa upp på förslaget därför att det är ett socialdemokratiskt förslag.

Fru talman! Det är inte, Gunnar Olsson, fråga om att jag röstar emot ett förslag därför att det är ett löntagarförslag. Det är enfaldigt att resonera på det sättet. Det förstår allihop. Nr 110 Jag har motiverat varför jag inte gillar förslaget. Det kostar så mycket Onsdagen den pengar för de enskilda skogsägarna, som skulle få betala en avgift på 8 76o 26 mars 1980 framöver och sedan kanske — om vi nu tar Värmland — i två år få en fördel. Givetvis kan man säga att detta är en tillfällig hjälp för Värmland — det är riktigt. Men ett klenvirkesstöd av bestående art har vi tidigare kämpat för här, Gunnar Olsson, och väckt förslag om. Att det förhåller sig så bör inte på något sätt vara främmande för Gunnar Olsson. Och när vi anser att de förslagen är bättre och ger mer av stimulanser till bättre skogsvård och för sysselsättningen, då är det väl naturligt att vi håller på de förslagen. Och det är ingen ny företeelse.

Fru talman! Svante Lundkvist tog i sitt inledningsanförande upp det minskade anslaget till kommunala reningsverk och sade också att den ekonomiska situation som den nuvarande regeringen försatt oss i har gjort att man måste pruta på en rad punkter. Men det är väl ändå likadant med de ekonomiska svårigheterna som det är med de där utredningarna på jordbrukets område som Svante Lundkvist talade om, att det hela har sina rötter i vad den socialdemokratiska regeringen gjorde. När det gäller de kommunala reningsverken är det ju på det sättet att i en situation där man måste pruta på vissa saker och fundera över var man skall satsa de pengar man har, får man minska ner på anslagen där det finns möjligheter till detta. Vi har under en följd av år byggt ut reningsanläggningarna i kommunerna mycket bra. Det har satsats över 1,7 miljarder från statens sida på detta till dags dato, och de flesta kommuner har faktiskt byggt ut sina anläggningar. Det är inte entydigt så att vattenvården prioriteras i dag därför att det skulle vara det väsentligaste. Folk på länens naturvårdsenheter, som sysslar med detta, säger att det är glädjande att man börjar diskutera sådant som faktiskt utgör en större fara för vår miljö än vad vattenföroreningarna gör. På det senare området har redan mycket gjorts. Anslagen till andra delar av miljöavsnittet i den här propositionen har kunnat öka tack vare det. Svante Lundkvist sade också att vi, genom att vi har en centerpartistisk statsminister, ökar anslagen till jordbruksdelen och minskar dem till miljövården. Men det är en felaktig beskrivning av verkligheten, vilket också framgår av budgetpropositionen vad gäller jordbruksdepartementet. Miljösidan har fått en ökad andel och jordbrukssidan en minskad andel av anslagen. Jag tror att vi får möjlighet att återkomma till den här frågan. Om mer pengar hade stått till förfogande, skulle vi gärna ha satsat dem på en fortsatt utbyggnad av kommunernas reningsanläggningar. Men det har alltså inte varit möjligt. Det har också varit nödvändigt med denna prutning. I sitt inlägg sade Grethe Lundblad att hot mot människans livsmiljö är en uppfordran till varje socialdemokrat att göra någonting. Ja, vi har ju under 163 flera månader fört en diskussion som i allra högsta grad har handlat om människans livsmiljö. Jag har tyvärr inte uppfattat det så att socialdemokraterna i någon större utsträckning har agerat på det sätt som Grethe Lundblad tydligen vill att de skall göra.
Fru talman! Helt kort några ord till Lennart Brunander. Det är en eftersläpning på fyra år vad gäller kommunernas möjligheter att få ut de statsbidrag som de är berättigade till för den här typen av anläggningar. Det torde säga allt om läget på den punkten. Naturvårdsverket har begärt betydligt större höjningar av bidraget än vad vi för vårt vidkommande har vågat medverka till. Men jordbruksministern har prutat på de tidigare anslagen, och det tycker vi inte är ansvarigt mot kommunerna och ur miljövårdssynpunkt.

Fru talman! Det var ett utomordentligt intressant sätt att argumentera. Lennart Brunander menar tydligen att den av oss föreslagna anslagshöjningen med 30 milj.kr. inte bidrar till att hjälpa upp situationen på detta område. Men 30 milj.kr. betyder åtskilligt i detta sammanhang för att kompensera eftersläpningen i statsbidragsgivningen.

Fru talman! Det skördeskadeskydd som vi nu har för det svenska jordbruket är utformat som ett katastrofskydd med relativt hög självrisk. Syftet med skördeskadeskyddet är att ge de enskilda jordbrukarna ett skäligt ekonomiskt skydd för förluster på grund av skördeskada. Skördeskadeskyddet finansieras gemensamt av staten och jordbruket. Skördeskadeersättningarna betalas ur skördeskadefonden, där staten bidrar med 30 miljoner och jordbruket med ca 17 miljoner per år. Förslaget för nästa budgetår omfattar ett oförändrat anslag om 30 milj.kr. Socialdemokraterna återkommer även i år med sitt förslag att ytterligare budgetmedel inte skall anvisas till fonden. Det sammanlagda skördevärdet har ökat, men statens anslag har varit oförändrat sedan 1969. I verkligheten har alltså skördeskadefondens storlek i förhållande till det sammanlagda skördevärdet minskat och motsvarar inte mer än 34 Yo av detta värde. Ur försäkringsmässig synpunkt kan man alltså inte hävda att fonden är för stor. Jag anser det inte vara förenligt med skördeskadeskyddets försäkringsmässiga karaktär att låta finansieringen variera med hänsyn till budgetläge eller tillfälliga förändringar i skördeutfall mellan olika år. Det är här, som jordbruksministern understrukit, fråga om att hålla ingångna avtal. Nr 110 Utskottet erinrar också om att skördeskadeskyddet har varit föremål för Onsdagen den en översyn av en utredning, vars betänkande har remissbehandlats, och om 26 mars 1980 att ärendet f. n. prövas inom regeringskansliet. Proposition torde kunna föreläggas riksdagen under nästa riksmöte. Det är dock ingalunda så, som ; : Anslag inom jord Svante Lundkvist här i debatten tidigare sagt, att denna utredning har visat bruksdepartemenatt det finns tillräckligt med medel i skördeskadefonden. I verkligheten ställs tets verksamhetsdet i de två förslag som utredningen har lagt fram ökade krav på område skördeskadefonden, eftersom det i dessa förslag också ingår en lånedel. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill ställa ett yrkande, som jag glömde att framföra i mitt förra anförande. Jag vill under punkt 7 mom. 2 i det betänkande från jordbruksutskottet som vi har diskuterat så länge här i kväll hemställa om bifall till motion 220 yrkandena 6 och 7. | Jag vill vidare instämma i det som Grethe Lundblad för en rätt lång stund | sedan sade om vikten av att riksdagen anslår medel för undersökningar om hälsooch miljöfarliga varor, i enlighet med vad vi har yrkat på och även i enlighet med vad som krävs i reservation 8. Jag anser att de synpunkter som | Grethe Lundblad framförde är helt riktiga.

Herr talman! Grethe Lundblad omnämnde — kanske något emot vanorna i det här huset — ett uttalande i jordbruksutskottet av en borgerlig ledamot om den oro han kände inför föroreningarna. Eftersom den borgerliga ledamoten, som Grethe Lundblad refererade fullt korrekt, var jag, vill jag som hastigast sätta in mitt yttrande i det rätta sammanhanget. Det var vid behandling av en annan fråga än den som vi nu handlägger som jag talade om min oro. Vi har inom jordbruk och skogsbruk så småningom hamnat i ett kemikaliesamhälle utan att vi riktigt märkt hur det gått till. Men vi har varit tvungna därtill för att skaffa mat åt en ständigt växande mänsklighet — och vi måste akta oss för att sätta likhetstecken mellan kemikalier och gift. Det borde tvärtom redan nu sägas ifrån, att vi inte klarar oss utan kemikalierna. Vad det gäller är väl närmast att på något vis trappa ner användningen så att vi inte ytterligare rubbar balansen i naturen. Med tiden har betänkliga föroreningsföreteelser inställt sig, och det är försurningen som är den stora boven i dramat — det drama som nu fört oss dithän att på sina håll t.ex. inälvor av älg blivit så fulla av kadmium att de är 165 direkt otjänliga till människoföda. Det är inte försurningen i och för sig som här är så allvarlig utan de indirekta följderna av syranedfallet, som lösgör kadmium och andra tungmetaller, tidigare bundna i jordmånen men efter det sura nedfallet förvandlade så att de kan upptas av betande djur. När har föroreningarna gått därhän att också köttet blir farligt, inte bara hos vilt utan också hos nötkreatur på bete? När har vi hunnit dit, att alla våra sjöar blivit livlösa, en falsk varudeklaration, där solglittret i sommarsolskenet vittnar om död i stället för om liv? När har försurningen drabbat grundvattnet, så att detta genom urlakning av diverse metallsalter blir oanvändbart? Vi håller på att bädda för en miljökatastrof av global omfattning. Det är tyvärr inte enbart en svensk angelägenhet, eftersom ungefär 70 90 av föroreningsnedfallet kommer från utlandet. Det är bråttom att få bukt med de här problemen, men de är så ytterligt invecklade, att vi måste gå försiktigt fram. Punktinsatser kan, som jag som lekman ser det, medföra att vi snedvrider balansen i naturen än värre. Därför menade jag med mitt uttalande i jordbruksutskottet att vi får låta den utredning som arbetar med de här sakerna avsluta sitt uppdrag först, innan vi vidtar andra åtgärder. Men eftersom det är en annan historia, skall jag inte ge mig in på den saken här — den debatten får vi ta då.
Herr talman! Jag kan till mycket stora delar instämma i Hans Wachtmeisters yttrande om de stora risker vi utsätter oss för genom att använda allt mer bekämpningsmedel, gödningsmedel och liknande i jordoch skogsbruket. Jag tror också att vi har Hans Wachtmeister med oss, när vi uttalar vår varning för dessa risker och vill göra insatser mot dem, och jag tycker att det borde leda till att inte heller de borgerliga partierna ville bromsa något av de anslag som naturvårdsverket begär för den grundläggande forskningen kring dessa kemiska ämnen och de risker som de för med sig. Inte heller tycker jag att någon borde vilja minska den ändå relativt smala verksamhet som i dag bedrivs av produktkontrollnämnden. Vad vår debatt här i dag har gått ut på är att vi måste ge full skjuts åt de krafter inom myndigheter och forskningsinstitutioner som arbetar på att hjälpa oss att lösa dessa problem, vilka — som Hans Wachtmeister helt riktigt säger — kan komma att bli en katastrof för den svenska befolkningen.

Herr talman! Jag ser att jordbruksministern har gått, så jag skall inte bli så långrandig. ; I sitt sista inlägg sade jordbruksministern att nu får Hans Pettersson i Helsingborg bestämma sig. Det har jag gjort. Jag har gjort det i min motion. Där föreslår jag att staten skall ha ansvaret för karantänsverksamheten. Jag tar inte upp några förslag i motionen om hur verksaiuheten skall finansieras, jag säger bara att staten skall ha ansvaret för den. Anders Dahlgren vill nu förhandla med Helsingborgs kommun om viss Nr 110 ersättning för karantänsstationen. Samtidigt säger han att han vill att full kostnadstäckning skall tas ut för djuren som förvaras där. Det är ju ett dubbelspel på något sätt. Jag ser att jordbruksministern kommer nu, och då säger jag: Jordbruksministern har två förslag här i kväll. Dels vill han förhandla med Helsingborgs - 3 3 7 bruksdepartemenkommun om ersättning för de djur som förvaras i karantän; dels vill han att äts werksamhetdet skall tas ut full kostnadstäckning. Jag har sagt att jag instämmer i att man område skall ha full kostnadstäckning, men då vill jag också att ansvaret skall vila på förslagsställaren. Därför säger jag än en gång: Kom med ett förslag, där kostnaderna för att ha en hund eller en katt i karantän i fyra månader redovisas! Kom med ett sådant förslag, så skall vi ta ställning till det. Jag har alltså bestämt mig, jordbruksministern. Jag har bestämt mig för att föreslå att vi skall ha ett statligt huvudmannaskap och att staten skall ha ansvaret för att rabies och andra smittsamma djursjukdomar icke sprids i vårt land.

Herr talman! I den tidigare debatten har hänvisats till reformbeslut inom jordbruksdepartementets område de senaste åren. Bl. a. har nämnts den skogspolitiska proposition som dåvarande jordbruksministern i folkpartiregeringen, Eric Enlund, lade fram. Den behandlades av jordbruksutskottet under våren 1979 och av kammaren den 25 maj samma år. Det är en välskriven och väl avvägd proposition. I propositionen görs en bra avvägning mellan naturvårdens och det ekonomiska skogsbrukets ibland motstående intressen, i det långa loppet kanske skenbart motstående intressen. Denna proposition antogs av riksdagen utan större förändringar, trots att det till jordbruksutskottets betänkande fanns 21 reservationer. Det är välkommet att i dag kunna inregistrera vissa berömmande ord om denna skogspolitiska proposition. Vad den riktigt går för får visa sig så småningom. Det är tacknämligt att i budgetpropositionen för 1980/81 kunna utläsa att departementschefen i ett trängt ekonomiskt läge ändå vill följa upp den skogspolitiska propositionen i vad gäller skogsvårdande åtgärder och forskning. En viktig miljöfråga togs för någon timme sedan upp i debatten då försurningen av sjöar nämndes. I rapporten Kalkning av sjöar och vattendrag nämns att den totala kostnaden för att neutralisera det sura nedfallet i Sverige beräknas till 200-300 milj.kr. per år. Då är ju anslaget på 10 milj.kr. mycket litet. Jag bor söderut i Östergötlands län, i ett sjörikt område på gränsen till Jönköpings län. I länets markanvändningsplaner kallas detta område för södra sjödistriktet. Jag kan nämna att länsstyrelsen i Jönköpings län i en utredning sagt att det krävs uppemot 12 milj.kr. för att kortsiktigt rädda 31 akut försurningshotade sjöar i detta län. Det räcker alltså inte med att läka i den ända där skadan har uppstått. Det krävs, på detta miljöområde som på så 167 många andra, förebyggande åtgärder. Det krävs t.ex. stora satsningar på rökgasrening, och det krävs ett kraftfullt agerande i internationella förhandlingar. Det är en förhoppning som jag vill uttrycka i en debatt som denna att vi för framtiden skall nå verksamma resultat när det gäller rökgasrening och förhandlingar internationellt.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 31 behändlas en motion nr 1104 av Olof Palme m.fl. rörande skogsbeskattningen. Ett bifall till motionen skulle innebära att man något rättade till den orättvisa beskattning som genomfördes förra året av den borgerliga majoriteten. Jag återkommer senare till vari orättvisan består. Principiellt skall tillväxten av skog inkomstbeskattas. På papperet tror jag att alla är överens om att detta är en riktig princip. Jag tror också att man kan Nr 110 säga att man före fjolårets regeländring rätt noga fick en beskattning av tillväxten och inget därutöver. Om en avverkning omfattade mera än tillväxten, fick den skattskyldige avdrag för detta kapitaluttag, om en utredning kunde presenteras som styrkte förhållandet. Nackdelen med då gällande regler var att det innebar en del arbete att få fram en rättvisande utredning och att nyinköpta fastigheter kunde totalavverkas på sin skog utan några skatteeffekter. Men otvivelaktigt var metoden rättvis från inkomstbeskattningens synpunkt. Skogsbeskattningen har varit föremål för mycket utredande under de senaste åren, eftersom beskattningsreglerna knappast gynnade ett rationellt uttag ur skogen. Skogen användes i stället ibland som en sparbössa, men för det mesta som en regulator som kompletterade övriga inkomstförhållanden. Det är möjligt att regeringen efter det långa utredandet kände sig piskad att lägga fram något förslag till lösning, men att man skulle stanna för ett så orättvist och dåligt förslag är ändå överraskande. På vad sätt är systemet då orättvist? Jo, man konstruerade en schablon som innebar att vid försäljningar av rotposter 50 20 av beställningslikviden skulle anses vara ett kapitaluttag, dvs. man förutsatte att man alltid gjorde en avverkning som var 50 26 större än tillväxten, oberoende av det verkliga förhållandet. De skogsägare som säljer skog på rot behöver alltså bara betala skatt på hälften av sin inkomst, om försäljningen omfattar uteslutande tillväxt, och det är ju det vanliga förhållandet. De som verkligen stämplar ut dubbelt så mycket som tillväxten får en rätt avvägd skatt, och de få som gör en total avverkning av all sin skog en kort tid efter förvärvet kommer i ett sämre skatteläge än förut. Än värre kan schablonregeln slå vid försäljning av leveransvirke. Vid avverkning av gammal grov skog kan utfallet bli likartat med det vid rotpostförsäljningarna, men alla försäljningar av klenare dimensioner vid bilväg lämnar så dåligt rotnetto att det 30-procentiga schablonavdraget leder till att man får avdrag för drivningskostnader två gånger eller att egna arbetsinsatser blir obeskattade eller att man får fram förlustavdrag. Jag skulle vilja påstå att med den sammansättning som avverkningarna har, så har den nya schablonregeln inneburit en av de största skatteöverföringar som någonsin skett till en enskild yrkesgrupp. Även rent skogspolitiskt är schablonregeln ett misslyckande. För att hindra alltför stort missbruk innehåller nämligen regelsystemet en spärregel, som säger att de samlade schablonavdragen aldrig får vara större än 50 96 av anskaffningsvärdet för skogen och skogsmarken, för bolag 25 96. När den gränsen är nådd blir det nog svårt att få avverkningar till stånd, allra helst som en lindrigare beskattning kan uppnås inom realisationsvinstbeskattningens ram vid en försäljning av hela fastigheten en gång i tiden. Den 175 nya ägaren har visserligen sedan ett nytt högt anskaffningsvärde och kan sälja skog med lindrig beskattning, men ägarbyten är inte så vanliga när det gäller svenska skogsgårdar. Vi reservanter har inget färdigt nytt förslag som kan ersätta dagens. Vi ansåg fjol, då nuvarande regler genomfördes, att det hade varit bättre att ha kvar det tidigare gällande systemet. Men på sikt tror vi att något slags tillväxtbeskattning är den bästa lösningen. Då en ny utredning tillsatts är det inte meningsfullt att yrka på en återgång till tidigare gällande regler, men för att något rätta till de stora skatteorättvisorna föreslår vi att värdeminskningsavdraget halveras. En sådan åtgärd skulle också ur skogspolitisk synpunkt vara värdefull, då den skulle innebära att dubbelt så stora avverkningar kunde göras innan spärren för avdragsrätten var nådd. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! De nuvarande reglerna för skogsbeskattningen fastställdes av förra årets riksmöte. Detta beslut föregicks av många — ungefär 15 — års utredningar innan ett förslag lades fram. De nya reglerna bedömdes av flertalet remissinstanser som bättre än tidigare regler samtidigt som de är enklare att förstå och tillämpa. Som framhölls i skatteutskottets betänkande 1978/79:54 hade de invändningar som då togs upp i motionerna i viss utsträckning beaktats i propositionen genom att avdraget i princip begränsades till högst 50 96 av rotvärdet för den avyttrade skogen, under det att utredningen föreslagit att avdrag skulle kunna medges med belopp som motsvarade hela rotvärdet. Vidare bör framhållas att det totala avdraget under innehavstiden begränsades till 50 20 av anskaffningsvärdet — mot utredningens förslag om 60 o. Herr talman! Jag vill i stor utsträckning hänvisa till samma motivering som utskottet framförde när de nuvarande reglerna fastställdes av förra årets riksmöte. Reglerna är enkla, lätta att tillämpa och ger ett, materiellt sett, mer tillfredsställande resultat än tidigare bestämmelser. Som utskottet betonade förra året innebär de nya reglerna betydande begränsningar i de tidigare i vissa situationer alltför stora avdragsmöjligheterna, bl.a. genom att värdeminskningsavdraget generellt begränsas till totalt 50 96 av anskaffningsvärdet och vissa äldre anskaffningsvärden över huvud taget inte får beaktas. De nya reglerna — som beslöts av riksdagen förra året — trädde i kraft den 1 januari 1980. Det skulle vara orimligt att nu — innan de prövats — på nytt ändra bestämmelserna. Detta så mycket mer som det redan när beslutet fattades betonades att det i viss mån var en provisorisk lösning i avvaktan på en ny utredning. Denna har tillsatts, och det finns därför ingen anledning att nu ändra på gällande bestämmelser. Det har framförts till utredningen att den skall arbeta skyndsamt. Jag är medveten om att man kan ge exempel på sådana fall där man får ett resultat som inte är tillfredsställande. Det är också det som ligger till grund för att man redan när beslutet fattades här i riksdagen var medveten om att det skulle vara ett provisorium och att regeringen uttalade att en ny utredning skulle tillsättas — för att man skulle uppnå ett ännu bättre resultat än detta. Just på skogsbeskattningens område har det varit mycket svårt att finna en fullt tillfredställande lösning.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

Herr talman! På en punkt skall jag hålla med Stig Josefson, nämligen när han säger att vi har mycket enkla regler. Det är mycket enkelt att säga att 50 90 av en rotpost är ett kapitaluttag vare sig det är det eller inte. Vi skulle få ett kolossalt enkelt skattesystem i stort, om vi tillämpade samma princip för löntagarnas inkomstskatter och sade att 50 26 av deras lön egentligen är en omkostnad. Det är precis på det sättet som det här verkar. För att få enkelhet har man schabloniserat, så att man skapat en oerhört stor orättvisa inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan de olika skogsägarna. De "som verkligen har stora kapitaluttag över 50 90 får inte denna förmån. Nu är , det inte så många, för de avverkar helt enkelt inte och hindrar därmed den skogspolitiska målsättningen. Men ända upp till spärregeln får man alltså göra avdrag med 50 96 för sådana saker som normalt sett skulle vara underlag för inkomstbeskattning. En sådan förenkling kan man inte fortsätta med. Någon kan säga att vi har fel, men jag tror att det blir svårt att göra det om vi skall gå igenom det riktigt noga. Det här systemet innebär att denna grupp av skogsägare tillfördes mellan 600 och 700 milj.kr. i skattelättnad på ett enda år. Vi tycker att det är på tok att ha ett sådant system. Vi vill skära ned detta, så att det blir någorlunda rimligt, för att sedan en gång i tiden få ett system, som vi kanske kan vara överens om.
Herr talman! Det är väl att gå litet långt att jämföra skogsbeskattningen och beskattningen av löntagare, där det ju är betydligt enklare förhållanden att bedöma. Jag tror att Erik Wärnberg inte riktigt på allvar gjorde denna jämförelse. Vi hade tidigare bestämmelser som var ytterst gynnsamma för dem som köpt en skogsfastighet och via en snabb avverkning nära nog kunde åstadkomma finansiering av köpet. Det var ett system som drev upp priserna och som bedömdes som högst otillfredsställande. Som jag sade finns det anledning att också se över de nuvarande bestämmelserna. Men det är ju det man håller på att göra. När Erik Wärnberg säger att de nuvarande reglerna på ett år skulle ha gett 600 å 700 milj.kr. i förmåner för denna grupp, bör det sägas att det är ett teoretiskt exempel. Vi får avvakta och se vilket det verkliga resultatet blir. Utredningen arbetar, och den har enligt sina direktiv att arbeta skyndsamt. Vi får alltså avvakta och se vad utredningen kommer fram till.
Herr talman! Jag tycker inte att min jämförelse med JÖRLSAA var så tokig. Om Stig Josefson vill ha ett annat exempel kan jag ta en företagare — vilken som helst — och säga att 50 26 av inkomsterna från hans verksamhet är någonting som inte skall beskattas; det är en omkostnad eller någonting annat som inte beskattas, bara därför att vi skall slippa göra utredningar. Att man slapp göra utredningar var det enda man uppnådde när man införde det system som vi nu har på skogsbeskattningens område. Annars var det gamla systemet betydligt rättvisare. Då gjorde man en utredning och konstaterade vad som var kapitaluttag och vad som var tillväxt och alltså skulle beskattas. Jag förmodar att Stig Josefson och jag är överens om att tillväxten skall beskattas, medan kapitaluttaget — överavverkningen — inte skall beskattas. Egentligen innebar det system som Stig Josefson talade om, nämligen att en person kunde köpa en skogsfastighet ena dagen och avverka skogen den andra dagen, ur skatteteknisk synpunkt inte att den personen fick några som helst favörer. Betalar man skogen med 100 000 kr. ena dagen, så bör den vara värd 100 000 kr. dagen därpå också. Får man inte göra avdrag för de första 100 000 kr., så bör man inte skatta för de andra 100 000 kr. heller. Det gamla systemet var ur den synpunkten fullständigt rättvist. Men det är möjligt att det trissade upp priserna, eftersom man på det här sättet kunde förvärva skogsmark och få den betald genom att avverka skogen skattefritt. Men skatterättsligt fann jag inget fel i det hela. Vad vi nu är ute efter är att hitta ett bättre system. I panik införde man ett system som innebar att man överförde väldigt stora belopp till skogsägargruppen och dessutom skapade stora orättvisor inom skogsägargruppen. Det är det som vi vill ha litet rätsida på men inte kan få.
Herr talman! Som Erik Wärnberg själv nämnde innebar det gamla systemet ytterst besvärliga utredningar för att man skulle kunna komma fram till hur man skulle tillämpa de dåvarande reglerna. Detta var ju en av orsakerna till att man ville komma fram till ett system som det var lättare att få att fungera. Att sedan säga att vi i panik antar ett nytt förslag tycker jag är att gå till överdrift — man har ju själv hållit på i 15 år och utrett och diskuterat och tagit fram olika förslag i utredningar och promemorior. Allt detta visar, som jag sade i mitt första inlägg, att detta är ett besvärligt område. Men det visar också att när socialdemokraterna här lägger fram sitt förslag, så är det inget nytt konkret förslag, utan de säger bara att man skall behålla det gamla systemet men ändra procentsatserna genom en halvering. Jag tror att det riktiga är att avvakta tills den utredning som nu pågår har slutfört sitt arbete och att vi sedan så snabbt som möjligt tar ställning till ett förslag som inte är något provisorium, utan som man kan utgå från skall kunna leda till permanenta regler, och att vi därmed skall kunna lösa dessa problem.

Herr talman! De militära lagarna har lång, grym och föga demokratisk historia i vårt land liksom i de allra flesta länder. Det ansågs länge självklart att soldater, eller krigsmän som det fortfarande heter i högtidliga sammanhang, skulle behandlas och dömas efter särskilda och mycket strängare lagar än medborgare i allmänhet. Motiveringen var, och är fortfarande, att krig och utbildning för krig kräver strängare regler, att brott får allvarligare konsekvenser i sådana sammanhang och att därför straff också måste utmätas efter en särskild skala. Definitionen av vad som är brott när det gäller soldater har lika självklart gjorts av officerarna och andra chefer på olika nivåer och bestraffningsrätten har också utövats direkt av dem som stiftat Detta har medfört en oerhörd rättslöshet inom det militära området. Humaniseringen har gått långsamt och alltid släpat långt efter utvecklingen i samhället i övrigt. Fram till 1948, ett årtal som också nämns i utskottsbetänkandet, dömdes soldater efter särskilda lagar som inte var inarbetade i det vanliga civila rättssystemet. Även därefter har den militära lagstiftningen lämnat stort utrymme för godtycke, trakasserier och verkliga övergrepp. Möjligheterna att överklaga och få rättelse har kringgärdats med särskilda bestämmelser, t.ex. att den chef som utdömt straff också varit den instans genom vilken klagan skall framföras. Det är därför väl motiverat att kräva en översyn av det militära bestraffningssystemet. Det finns ingen anledning att svenskar skall behandlas och dömas efter särskilda regler och lagar bara för att de under vissa perioder av sitt liv arbetar inom det svenska försvaret. Det är märkligt och uppseendeväckande att de svenska politiska partierna så länge har accepterat det militära etablissemangets värderingar och krav på att den militära lagstiftningen skall ha en sådan särställning. Inom vilka andra områden i det svenska samhället har numera arbetsledare och chefer i olika befattningar möjligheter att anmäla underlydande arbetare och tjänstemän för förseelser och vägran av både mindre och större omfattning och samtidigt veta att det så gott som hundraprocentigt också kommer att utmätas straff? Detta garanterar systemet den dag somi dag är och det försätter den underlydande, den värnpliktige soldaten i första hand, i en situation av rättslöshet och beroende som det är en skam att det svenska rättssamhället inte har avskaffat. Det rimmar illa med talet om gemensamma intressen och om att försvaret och värnplikten är en hela folkets angelägenhet. I grund och botten visar det, som vi också har påpekat i vår motion, att klassamhället fortfarande är en realitet, alla vackra deklarationer till trots. Försvarsoch därmed också statsledningen litar inte ens på sina egna, värnpliktiga soldater, utan har — intill nu i varje fall — ansett det motiverat att gardera sig med dessa särskilda stränga och detaljerade lagar för svenska medborgare i militärtjänst. Dessa lagar bör med det snaraste avskaffas. Hur skall svenska myndigheter, både militära och civila, kunna påstå att vi har ett folkförsvar byggt på gemensamma värderingar och intressen, när man inte ens tillerkänner sina medborgare vanliga rättigheter på det juridiska området så fort de drar på sig vapenrock? Herr talman! Utskottet hänvisar till den utredning, militäransvarighetskommittén, som tillsatts för att se över lagstiftningen på det militära området. Det kan vara rimligt att avvakta resultatet av det arbetet. Men jag vill påstå att det blir ett testfall och en prövosten för det demokratiska sinnelag som så många medlemmar och grupper inom alla partier sagt sig besitta, särskilt under den senaste tiden, när den utredningen läggs fram. Om och när den så småningom också tar form i ett förslag till ny lag för de svenska soldaterna och deras tjänstgöringsvillkor, får vi också se hur många — och inom vilka partier — som är beredda att avskaffa den klasslagstiftning som fortfarande gäller på det militära området. Jag har, herr talman, till dess inget särskilt yrkande.

Herr talman! När jag hörde Oswald Söderqvist avslutningsvis säga att han inte hade något yrkande, så förstod jag att jag hade rätt i min misstanke när jagläste motionen första gången: Det rör sig om ett olycksfall i arbetet. Man har inte observerat att det pågår en utredning, som tillsattes av den första borgerliga regeringen, just i den här frågan. Jag kan också nämna att jag har inhämtat upplysning om att vi under nästa år kan vänta besked i den här saken. Vad man yrkar i den kommunistiska motionen är alltså redan åtgärdat. När Oswald Söderqvist inte har något yrkande har jag egentligen bara att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill emellertid ändå säga att det allt var en nidbild som Oswald Söderqvist målade av det militära rättssystemet och hur det fungerar i vårt land. Det är precis som om det inte hade skett någon utveckling. Men den saken tycker jag man kan tala om när vi har ett bättre material som underlag för en debatt.

Herr talman! För det första kan jag trösta Bertil Lidgard med att det inte rör sig om något olycksfall i arbetet. Det här är ett motionsförslag som vpk fört fram under flera år, långt innan någon borgerlig regering tillsatte någon utredning. Det gäller krav som vi drivit länge. För det andra tror jag att jag inte behöver stå till svars för att jag skulle ha utmålat några nidbilder av det militära rättssystemet. Jag vet mer om det militära rättssystemet än Bertil Lidgard. Och jag kan försäkra att allt det jag här sagt ifrån talarstolen om godtycke, om trakasserier och om möjligheter till övergrepp emot värnpliktiga, och för den delen även tjänstemän inom den militära sektorn, har varit utmärkande för systemet under alla tider. Och dessa möjligheter finns kvar än i dag. Det är därför väl motiverat att angripa det här systemet. Vi får väl se vad den här mycket omskrutna utredningen, som den första borgerliga regeringen tillsatte, kommer med för revolutionerande, stora och genomgripande förslag till förändringar. Då kan vi ta upp diskussionen igen, och till dess kan jag avstå från yrkanden.

Herr talman! Det är nu sju år sedan LTO, lagen om tillfälligt omhändertagande, infördes. I propositionen 1973:115 föreslogs att förutsättningarna för omhändertagande skulle regleras i en särskild lag om tillfälligt omhändertagande, alltså LTO. Och så blev det. Vpk var då som nu motståndare till den speciella lagen och ansåg att erforderliga preciseringar borde ha kunnat ingå i gällande lagstiftning. I en vpk-reservation till utskottsbetänkandet år 1973 sades bl.a. att man inte löser ”det problem som brottsligheten utgör genom ökade polisiära insatser och kraftfullare ingripanden av typ omhändertaganden. Sådana ingripanden har en rent repressiv effekt och riktar sig endast mot dem som i ett eller annat avseende är avvikande eller underprivilegierade. Härigenom förstärks ytterligare den redan nu allvarliga konflikten mellan dem som har och dem som inte har, mellan dem som är socialt anpassade och dem som är utslagna eller håller på att bli utslagna. Härtill kommer att enligt gällande bestämmelser i polisinstruktionen polisen redan nu har de befogenheter, som behövs för att upprätthålla allmän ordning och göra tillfälliga omhändertaganden.” Enligt lagförslaget skulle vid omhändertagande på grund av ordningsstörande uppträdande utredning ske angående den omhändertagnes personliga förhållanden. Och så blev det också. Vi ifrågasatte om enbart ett sådant uppträdande kunde anses vara ett tillräckligt skäl för att verkställa en sådan utredning. Omhändertagande med åtföljande utredning kunde, sade vi, leda till olika negativa konsekvenser för den gripne. I vart fall kunde omhändertagandet resultera i en anteckning som bevaras för framtida bruk och ett slags registerföring. , Under åren har det visat sig att LTO också använts på det sätt som vi skriver om i årets motion, dvs. för ingrepp mot fredliga demonstrationer och liknande. Det är väl kända fakta, och de har i många olika sammanhang diskuterats här i kammaren under åren. Det nu aktuella utskottsbetänkandet ger intryck av att vara något slags slutredovisning för LTO. Man påpekar att man 1977 satte till en utredning för att utvärdera just bestämmelsen om social utredning. Man påminner om att polisutredningen redan 1975 föreslog att LTO skulle bort som särskild lag. Och man säger ifrån utskottets sida att riksdagen under de senaste åren avslagit vpk-motioner om avskaffande av LTO med hänvisning till den pågående utredningen. Före 1977 avslog man våra motioner av andra skäl, dvs. man trodde att LTO var bra och nödvändig. Men genom att tillsätta utredningen har man omvärderat LTO, även om man aldrig har erkänt det. Utredningen skall vara klar under 1980, säger man, och meddelar att en principproposition skall föreläggas riksdagen i år. En liknande uppgift har släppts ut i pressen, varför vi får anta att det äntligen är dags att ”klämma fram” denna utvärdering. Eftersom utredningens resultat är så nära förestående kan vpk för första gången under alla dessa år avstå från att yrka bifall till sin egen motion. Att vi avstår från det betyder emellertid inte att vi har ändrat inställning till lagen. Tvärtom visar denna min tillbakablick att vi i allt väsentligt ser lika kritiskt på denna lag som vi gjorde när den antogs. Vpk anser att vi själva och alla andra, som har kämpat mot den här lagen, på sätt och vis har inkasserat en arbetsseger. Om det nya förslaget blir bättre, vet vi förstås inte. Men klart är att alla de som är kritiska mot LTO och som har krävt dess avskaffande, nu ser fram mot princippropositionen och riksdagsbehandlingen samt vad den kan föra med sig.

Herr talman! Eftersom Hans Petersson i Hallstahammar inte yrkade bifall till vpk-motionen kan jag i stort sett nöja mig med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 22. Betänkandet är ingen slutvärdering av LTO, men vi konstaterar att vi i år får mer underlag för fortsatta resonemang. Vi får också en utvärdering inte bara av LTO utan även av LBO. Eventuellt får vi in dessa lagar i en särskild polislag. Det kan konstateras att vi i år får nytt underlag för diskussioner om de möjligheter till ingripanden som ju polisen måste ha. Om instrumenten för det i framtiden blir annorlunda än de lagar och instruktioner som finns i dag återstår att se.
Herr talman! Det var intressant att höra att man nu skall få mera underlag för att utvärdera en lag som en socialdemokratisk regering har infört. Tänk att det skall ta sju år av kritik för att man skall komma till slutsatsen att det behövs ett bättre underlag!

Herr talman! Tidigare i dag har vi under tre och en halv timme diskuterat spritproblemen i det svenska samhället. Spriten är ett problem, speciellt när det gäller ungdomsfylleriet — ingen vill väl påstå något annat. Men det som är det stora problemet i vårt samhälle i dag är inte spriten utan narkotikan. Detta skall dock tydligen inte diskuteras med samma intresse, att döma av listan över anmälda talare. Egentligen borde problemet med narkotikan få hela Sveriges riksdag att stå upp och förklara krig mot detta samhällsgissel och mot dem som har narkotikaförsäljning som yrke. Vad som händer i dag är att en ung generation håller på att gå under på grund av knarkmissbruk. Det är nämligen på det viset, ärade kammarledamöter, att de ungdomar som raglar omkring på Sergels torg och nere i tunnelbanan i de flesta fall inte är alkoholpåverkade utan knarkpåverkade. Man har inte ofta — mera sällan — anledning att uttrycka sympatier för massmedias positiva insatser. För ett par månader sedan gjorde emellertid tidningen Expressen en artikelserie som var ett mycket bra journalistjobb. Jag har i min hand ett särtryck med de samlade artiklarna som jag rekommenderar kammarens ledamöter att läsa. Det är en skakande skildring. Den som efter denna läsning inte har mera intresse för narkotikaproblemen och anser att något radikalt bör göras bör tala med sina valmän. Ni är nog inte helt överens i denna fråga. Knarklangarna lever lyxliv på krogarna, när deras kunder dör på en toalett i tunnelbanan eller på centralstationen. Det bekymrar langarna föga, det finns ständigt en stor skara nya kunder. Låt mig ta några exempel från artiklarna till kammarens protokoll.

Listan är lång och avskräckande. Vad som är bra i denna artikelserie är att tidningen offentligt talar om i ord och bild vilka storhandlarna och storlangarna är. Det bör vara slut med sekretessen och skyddet när det gäller dessa människor. Vi bör inte vara finkänsliga, även om det är många utländska medborgare som nämns i artiklarna. När Expressen avslutade första avsnittet av sin artikelserie gjorde man det bl.a. på följande sätt: ”Det är en vanlig måndag i Sverige, ännu en gång skolkar Lena och går på Malmskillnadsgatan för att få pengar till amfetamin. Hennes föräldrar vet om det. Hennes skola vet om det. Hennes kamrater vet om det, en av dem är hennes hallick. Mellan klockan 16 och klockan 17 skall hon tjäna ihop ett tusen kronor på fyra snabba samlag. Hon är 15 år — och hon säger: ”Det spelar ingen roll hur högt man ropar på hjälp, det finns ändå ingen som lyssnar.” Vem svarar henne?” Till utskottsbetänkandet finns fogat ett särskilt yttrande från moderata och centerpartistiska ledamöter, och det är bra. Ännu bättre hade det varit, om ett enhälligt utskott hade slutit upp och högt uttalat att det nu skall tas ordentliga tag mot dem som sysslar med knarkhantering och med den grova narkotikabrottsligheten. Jag vet att justitieministern har aviserat en proposition om hårdare åtgärder mot narkotikalangare, och det är bra. Det är där de stora insatserna måste sättas in. Det räcker inte med att bara hjälpa de många missbrukarna. Vi måste under lång tid låsa in dem som sysslar med narkotikalangning, så att de inte får möjlighet att sälja sitt gift. Inför regeringens propositionsskrivande hade det enligt min mening varit bra med ett starkt uttalat stöd för denna tanke från riksdagens sida. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag. Jag återkommer när vi behandlar den aviserade propositionen.

Herr talman!

Detta faller inte inom justitieutskottets område. Det faller inom socialutskottets område. Vad vi i justitieutskottet har att bedöma är den rent straffrättsliga sidan. Och jag tror att vi i justitieutskottet har dragit en alldeles riktig slutsats när vi säger att om vi ytterligare skulle skärpa straffen, så som har förordats i den motion som har väckts av Wiggo Komstedt m.fl., och om vi skulle ta bort böterna skulle detta kunna ifrågasättas från bl.a. kriminalpolitisk synpunkt. Det är ju fråga om mycket genomgripande reformer. Det är också ganska viktigt att dessa förändringar skulle kunna komma att motverka de insatser som samhället gör på vårdsidan — insatser som är helt nödvänd:ga för att vi skall kunna komma till rätta med narkotikaproblemet. Jag vill betona att utskottet inte anser att vi skall gå in på en diskussion om ytterligare generella straffsatser. Jag kan också erinra om att vi redan nu har vad som sägs vara Europas högsta straffsatser och att vi aldrig för riktigt grova brott dömer till mer än tio till tolv års påföljd. Det skulle inte följa våra principer att för denna typ av brottslighet ytterligare höja straffsatserna. Följaktligen har utskottet bestämt sig för att avstyrka motionerna. Jag ber därför att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 25.

Herr talman! Lisa Mattson sade att man från justitieutskottets sida inte saknar intresse för frågan. Min generella bedömning gällde det faktum, att inte mer än två talare fanns anmälda i det här ärendet. Jag kanske generaliserade när jag sade att riksdagens intresse för att diskutera dessa problem över huvud taget var ringa. Lisa Mattson säger att det inte skall gå till på det här sättet, utan att man bör prioritera de förebyggande åtgärderna. Det är de sociala myndigheterna som skall hjälpa till här. Ja, de skall hjälpa unga människor som har hamnat i träsket. Men, Lisa Mattson, för att inte ytterligare människor skall hamna i träsket måste vi dämma till införseln av giftet. Det gör man bara genom att ordentligt ta itu med dem som sysslar med den här hanteringen. Dessa personer skall enligt mitt och många andras förmenande helt enkelt låsas in, så att de inte kommer i kontakt med andra och så att de inte kan föra in mera gift över våra gränser. Vi måste stoppa källan. Det är därför som justitieutskottet har att handlägga sådana ärenden. Det gäller alltså den rent straffrättsliga delen. Jag vet att det inte har med den sociala delen att göra, som Blenda Littmarck sade. Den delen behandlas i ett annat betänkande. Jag tror inte att det här med böter har den ringaste betydelse för dem som sysslar med den här hanteringen. De tjänar hundratusentals kronor i månaden — ja, kanske i veckan. De struntar i om de åläggs att betala böter. De struntar också i om de ådöms tioårigt straff — det hårdaste straffet som vi f. n. har — om de bara efter några veckor får permission, så att de får chansen att sticka. Det är enligt min uppfattning där som man skall börja täppa till, där som man skall ta tag i problemet. Vi har Europas strängaste straff, sade utskottets talesman, och det är möjligt. Jag vågar inte gå i polemik och säga att det inte är så. Men det är ganska märkligt att Sverige har blivit någon sorts tummelplats för den europeiska narkotikahandeln, att alla som sysslar med sådan handel söker sig hit. Varför ser man så många utländska namn i de här artiklarna, Lisa Mattson? Jo, det är för att det är ganska lätt att bedriva den här handeln i Sverige. Vidare bedöms de straff som vi här utdömer som ganska lindriga. Det är också ganska lätt att undgå straffen. Det kan inte vara någonting annat som är orsaken.
Herr talman! Vi bör ha i minnet att vi för några år sedan fattade beslut om straffskärpning när det gäller brottslighet med organiserad internationell anknytning. De allra flesta av de narkotikalangare som nu finns på våra fängelser hör till den kategorin. Det är nu ytterst ont om platser i våra fängelser av den anledningen att allt fler av den här typen av brottslingar — dvs. narkotikalangarna — upptäcks och döms till mellan fem och tio års fängelse. Våra polisdistrikt har fått särskilda spaningsrotlar, som arbetar med mycket stor framgång. Vi har en lagstiftning som säger att denna typ av brottslingar normalt icke får samma möjligheter till permissioner som andra. Det skall prövas, och man är vid denna prövning synnerligen restriktiv. Jag tycker ändå att man skall hålla sig till fakta. Justitieutskottets bedömning har varit den, att man icke kan gå utöver de redan nu väldigt höga straffsatser som gäller för dessa typer av brott. Det är icke nödvändigt att höja dem. Vi har i det här fallet en hård lagstiftning, och vi förväntar oss att de sociala myndigheterna — samhället — tar hand om narkotikaoffren.

Herr talman! Man skall hålla sig till fakta, säger Lisa Mattson. Det har jag verkligen gjort. Jag konstaterar att vilka åtgärder vi än vidtar mot storhandlarna, langarna, så ökar ändå antalet missbrukare i vårt land. Då hävdar jag att vi inte har lyckats speciellt bra.

Herr talman! Låt mig stillsamt få påpeka att utskottet står fullt enigt bakom sitt betänkande. Detta utskottsbetänkande uttrycker oro och rädsla för det tilltagande narkotikamissbruket och för alla problem som uppstår för de människor — företrädesvis de unga människorna — som hamnar i knarksvängen. De har små och ibland mycket ringa möjligheter att komma från detta missbruk. Detta är den springande punkten, men ett stort antal narkomaner innebär naturligtvis också följder för samhället. Vi har ganska bristfälliga vårdmöjligheter och skulle behöva väldigt mycket pengar för att förstärka dessa resurser. Med allt detta följer också en ökad kriminalitet med stölder i större skala för att finansiera inköpen av den illegala narkotikan. Vidare ser man att unga flickor tvingas att prostituera sig för att få medel till att köpa narkotika för att tillfredsställa sina behov av knark av olika sorter. Alla partier i vårt land är eniga om att narkotikalangningen är ett av de allra värsta brotten vi har i Sverige. För de langare som tjänar förmögenheter på att förstöra mängder av prima ungdomar har vi naturligtvis ingen medkänsla och misskund över huvud taget. Det finns här, som påpekats, ett särskilt yttrande från centern och moderaterna som jag tycker är litet grand svårförståeligt och dessutom väldigt onödigt, för vi har ju i princip samma utgångspunkt. För det första upprepas i detta särskilda yttrande den oro som utskottet i sin helhet har framfört när det gäller utvecklingen av narkotikabrottsligheten. För det andra ifrågasätter man den tveksamhet som man själv har varit med om att uttrycka när det gäller att ta bort bötesstraffet ur straffskalan. Såvitt jag förstår måste det väl ändå vara så att man, om man nu skärper regeln för åtalsunderlåtelse, bör ha kvar bötesstraffet i straffskalan — därav utskottets tveksamhet. För det tredje betonar man extra att det är viktigt att höja straffminimum för grovt narkotikabrott och för grov varusmuggling. Men de två partier som har framfört detta särskilda yttrande har ju också noterat i yttrandet att det pågår ett arbete inom regeringskansliet just för att höja minimistraffet. Man vet också om att justitieministern offentligt har sagt att han avser att höja minimistraffet. Då tycker jag att detta särskilda yttrande innebär att man inte har förtroende för sin egen justitieminister. Det tycker jag är litet olämpligt. Jag skall för folkpartiets del uttrycka vårt fulla förtroende för Håkan Winberg. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i dess betänkande.

Herr talman! När justitieutskottet behandlar motioner om den särskilda polisverksamheten, dvs. säpo, har man en standardformulering, lydande ungefär så: Det har inte inträffat något som ger anledning att ändra den tidigare negativa inställningen till krav på granskning av verksamheten. Det spelar tydligen ingen roll vad som inträffar. Den ena skandalen kan avlösa den andra, men justitieutskottet står kvar vid sin ståndpunkt. För justitieutskottet spelar det ingen roll om säpo figurerar i olika skandaler. Det spelar ingen roll om ”särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m.” — som är den officiella benämningen — skakas av att höga tjänstemän begår sådana brott. Det spelar ingen roll för utskottet att skandalerna löper som ett pärlband under hela 1970-talet. Det spelar ingen roll att säpo uppenbarligen bedriver åsiktsregistrering och bedriver en verksamhet som leder till att vanliga arbetare förhindras att utföra sitt arbete. Det spelar tydligen ingen roll att säpos register växer i stället för att avvecklas. Det spelar ingen roll att en kommissarie inom säkerhetspolisen lämnar uppseendeväckande uppgifter om verksamheten. För justitieutskottet har inget inträffat som föranleder en särskild granskning av säkerhetspolisens verksamhet. Denna attityd, herr talman, är så ofruktbar att det snart är omöjligt att få till stånd en diskussion om vilka ramar säkerhetspolisen skall arbeta inom. Det omöjliggör en nödvändig diskussion om förhållandet mellan säkerhetspolisens agerande och grundläggande demokratiska frioch rättigheter. Det är ett stort ansvar justitieutskottet tar på sig genom denna hållning. Vid åtskilliga tillfällen har vi från vpk i debatter redovisat skälen till att vi kräver en grundlig undersökning av säkerhetspolisens verksamhet. Därför skall jag starkt begränsa min framställning i dag. Låt mig endast stanna vid några av de avslöjanden som den numera pensionerade kommissarien Melker Berntler gjort. Det gäller säpos tolkning av bestämmelserna för skälen till anteckning i register, där f. ö. bestämmelsernas utformning inbjuder till missbruk. Det gäller användningen av sidoinformationer från telefonavlyssning. Det gäller registrering av flyktingar och människor som deltar i demonstrationer. Det gäller uppgifter som tydligen finns kvar, trots försäkringar om att personregister förstörts. Det gäller en verksamhet som kan äventyra viktiga delar av tryckfrihetslagstiftningen osv. Inget av detta tycks rubba justitieutskottets tilltro till att säpo inte behöver kontrolleras ytterligare. Ej heller sådana fall som snickaren i Karlskrona som hindrades att utföra sitt arbete, utan att han ens fick en förklaring till varför han Nr 110 avstängdes, spelar tydligen någon roll för utskottet. I justitieutskottets betänkanden hänvisas till tidigare avgivna betänkanden. Om dessa kan sägas att de har det gemensamt att de väjer för varje krav om ökad insyn och att man gömmer sig bakom den kontroll som finns. Återigen bör betonas vad vi tidigare har sagt: Trots de regler som finns har dock säpo bedrivit en verksamhet som äventyrar viktiga medborgerliga rättigheter och som innebär ett hot mot demokratin. Vi har i motion 1979/80:803 begärt att riksdagen som sin mening uttalar att säkerhetspolisens verksamhet i fortsättningen skall inriktas på att bekämpa spioneri, terrorism och sabotageverksamhet. Vi har begärt att riksdagen hos regeringen hemställer att den del av säkerhetspolisens verksamhet som innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet snarast upplyses. Vi har som en konsekvens av detta begärt att anslaget till särskild polisverksamhet i motsvarande grad reduceras. Vi har slutligen begärt att riksdagen hos regeringen hemställer att en parlamentarisk utredning, vari de fem riksdagspartierna är företrädda, snarast tillsättes för att granska säkerhetspolisens verksamhet och föreslå åtgärder i syfte att trygga medborgarnas rättssäkerhet. Detta borde kunna anses som rimliga krav. De är särskilt motiverade mot bakgrund av vad som under senare tid framkommit om säkerhetspolisens verksamhet. Justitieutskottet är dock kallsinnigt till dessa krav. Hur omfattande skall skandalerna och avslöjandena om säkerhetspolisens verksamhet behöva vara för att justitieutskottet skall kunna ställa upp för en ordentlig granskning? Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 803 i samtliga punkter samt till motion 802.

Herr talman! Som alltid när säkerhetstjänsten angrips drar man fram en hel rad av äldre fall som tidigare granskats av JO, JK eller någon offentlig utredning. De presenteras som om det gällde nya fall och nya övergrepp från säkerhetstjänstens sida. Det hart.o.m. förekommit, fastän inte just nu, att man har dragit fram 20 år gamla fall som ingående granskats av kontrollorgan utan att föranleda någon erinran för att därmed försöka misstänkliggöra dagens säkerhetstjänst. Jag skall ta upp ett fall som Nils Berndtson var inne på, nämligen det som gäller kriminalkommissarien Berntler. Nils Berndtson sade att vi inte hade behandlat det fallet i något betänkande från justitieutskottet. Det är fel. Det kanske har förbigått Nils Berndtson, men det står följande på s. 6 i justitieutskottets rätt omfattande betänkande 1979/80:3: ”Nyligen har säkerhetspolisens verksamhet efter anmälan av en tjänsteman vid säkerhetsavdelningen granskats av både JO och JK. Beslut i ärendena meddelades den 25 januari 1979 resp. den 24 november 1978. Granskningarna gav i intet av fallen anledning till kritik mot rikspolisstyrelsen ——--.” Nils Berndtson kan läsa mer om detta i konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:30 s. 301. 191 Jag kan inte inse att vi skall behöva känna oss särskilt oroade inom justitieutskottet för vad Melker Berntler har sagt, när ärendet är granskat på det sätt som jag här har redovisat. Sedan skulle jag vilja säga att de motioner som diskuteras i dag till sin andemening är ungefär likadana som de motioner som vi diskuterade i december i fjol och beträffande vilka justitieutskottet för mindre än fyra månader sedan avlossade ett mycket utförligt betänkande. Om man gör sig besvär att läsa det betänkandet och se vad där står finner man att vi talar om att det under 1979 på rikspolisstyrelsens initiativ har skett en översyn av verksamheten inom säkerhetspolisen. En del av de besluten är genomförda, andra vilar i avvaktan på regeringens beslut om den här saken. Det är, som sagt, rätt nya beslut, och jag är ledsen att behöva säga att vi ännu inte kan redovisa någon erfarenhet av vad dessa åtgärder resulterat i. Vi får väl vänta med att diskutera saken tills vi kan säga någonting. Men ett faktum är att säkerhetspolisen i dag invändigt inte ser ut på det sätt som den gjorde för ett år sedan. Det har skett förändringar i olika hänseenden. Jag kant.ex. nämna att det f. n. pågår en översyn av den s.k. personalkontrollkungörelsen, där syftet är att man skall minska antalet tjänster i skyddsklassen för de tjänster som är av störst betydelse för rikets säkehet. Detta är också ett led i den öppnare verksamhet som rikspolisstyrelsen eftersträvar. När utskottet den här gången beredde ärendet ställde sig de ledamöter av rikspolisstyrelsens styrelse som är riksdagsledamöter till utskottets förfogande för en utfrågning. Det kom verkligen inte fram någonting vid denna utfrågning, som ger underlag för mer eller mindre sensationella frågor.

Detta tycker jag är mycket viktigt. Själv har jag mycket kort erfarenhet av styrelsens verksamhet och skall inte åberopa min erfarenhet. Jag skall ändå säga så mycket att det är min absoluta övertygelse att det från säkerhetspolisens register icke kan komma ut någon uppgift där inte medgivande till utlämnandet har givits av de parlamentariska ledamöterna. Det finns bestämmelser för verksamheten som garanterar att ett visst antal parlamentariker alltid skall vara närvarande när det beslutas om sådana ting. Det är klart att man kan säga att vi i ett eller annat hänseende kan manipuleras. Kanske kan det gälla om en eller två av oss, men jag tror inte att det gäller om sex ledamöter. En del av dem är alltför erfarna för att det skulle vara möjligt att göra någonting sådant. Jag kan kanske säga att just därför att vi har så liten erfarenhet kan inte utskottet komma med några mera sensationella förslag till ändringar. Vi får leva med de bestämmelser som vi f. n. har. När vi har fått ett större erfarenhetsunderlag finns det kanske också möjligheter att fatta andra beslut. Jag vill erinra om att det i samband med juristkommissionens utlåtande rörande fallet Bergling förutsätts att en översyn skall ske om några år. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag i detta hänseende.

Herr talman! Jag har naturligtvis inte sagt att man inte i olika utskottsbetänkanden kan läsa något om avslöjandena beträffande fallet Berntler. Vad jag har sagt är att man inte har dragit några slutsatser av dessa avslöjanden och vidtagit några åtgärder när det gäller kontrollen av säpos verksamhet. Justitieutskottets talesman gömmer sig bakom att JO och JK inte har riktat några anmärkningar mot rikspolisstyrelsen. Men min frågeställning är: Känner sig inte utskottet i behov av någon parlamentarisk granskning av så anmärkningsvärda uppgifter som där har framkommit? Bertil Lidgard säger: Justitieutskottet har nu frågat andra riksdagsledamöter, som tillhör rikspolisstyrelsen, hur de ser på den här frågan. Men inte kan det väl sättas i stället för den parlamentariska utredning som vi i motionen har begärt? Det kan väl ändå inte Bertil Lidgard mena. Borde inte riksdagens justitieutskott bemöda sig om rättssäkerheten? Borde inte detta utskott ta som sin uppgift att se till att inte den särskilda polisverksamheten kolliderar med och skadar de medborgerliga rättigheterna? Jag tycker närmast att det är beklämmande att man gång på gång finner att justitieutskottet mer ser som sin uppgift att förhindra en verklig insyn i denna särskilda polisverksamhet än att medverka till en sådan insyn. Nog borde utskottet kunna erkänna att en verksamhet av det slag som det här är fråga om rymmer så många problem att den ständigt måste ses över och kontrolleras. Jag skulle kunna redovisa åtskilliga fall, som visar att säpo bedriver åsiktsregistrering. Bestämmelserna säger att ingen får registreras enbart på grund av politisk åsikt. Men då borde också säpo kunna tala om för vilka andra brott eller misstankar om brott som en rad personer har registrerats. När oförvitliga arbetare, som hindras att utföra sitt arbete, begär besked om orsaken får de inget svar. Deltagande i demonstrationer, aktivitet på värnpliktsriksdagen, politisk aktivitet — ja, sådana saker kvarstår som enda tänkbara skäl till att registrering har skett i flera konkreta fall. Jag erinråde i den förra debatten som vi hade om att den Dennis Töllborg, som har gjort en större genomgång av säpos verksamhet, hävdar att det faktiskt råder yrkesförbud även i Sverige. En person kan av säpo hindras från att utföra ett arbete men får inte ta del av skälen och är därför förhindrad att försvara sig. Det måste ändå ur demokratisk synpunkt vara helt förkastligt. v Bertil Lidgard menade att det är gamla fall som dras fram. Men när de fallen inte har undersökts ordentligt och man dessutom har klara misstankar om att verksamheten inte har upphört därför att man har färska uppgifter — då kan man hävda att hela denna verksamhet borde undersökas. Melker Berntler erinrar om ett fall när det gällde telefonavlyssning. Han säger: Det grövsta brott jag kunde finna i kretsen kring den avlyssnade var att man transporterat tidningar på så sätt att man lagt dessa i bagagehyllan på en viss järnvägsvagn, tidningar som sedan avhämtades av annan person på destinationsorten. Att det skulle utgöra något hot mot rikets säkerhet kan i varje fall inte jag inse, sade han i en tidningsintervju. Det syftade på den verksamhet som ägde rum under andra världskriget när samlingsregeringen förbjöd transport av bl.a. den kommunistiska pressen. Men det är inte bara dessa gamla fall som finns, Bertil Lidgard. Jag skall bara erinra om att när Melker Berntler gick i pension och gav en intervju, pekade han på andan inom säpo. Han sade: Man samlar på allt negativt man kan hitta om vänsterorganisationer. Man måste kunna måla fan på väggen om man skall kunna stiga i graderna på säpo. Oroar inte detta någon i justitieutskottet?
Herr talman! Först ett par ord om det påstådda yrkesförbudet, som skulle råda genom beslut av säpo, eller vi skall kanske hellre säga säkerhetspolisen, eftersom säpo är ett begrepp som ni använder er av för att ange någon sorts anknytning till det obehagliga Gestapo eller något sådant förr i tiden. Men säkerhetspolisen har inga befogenheter att hindra någon från att få något jobb. Det är den anställande myndigheten som beslutar om vederbörandes antagande eller icke. Sedan vet herr Berndtson lika väl som jag att det finns bestämmelser om olika skyddsklasser för olika typer av tjänster. Det är där säkerhetspolisen fyller en funktion genom att lämna uppgifter som kan ha kommit fram i spaningsarbetet. Men som jag sade tidigare lämnas det inte ut en enda uppgift utan de parlamentariska ledamöternas medverkan och deltagande i beslutet. — Detta om detta! Sedan måste vi tydligen komma tillbaka till Melker Berntler, eftersom herr Berndtson åberopade honom igen. Jag kan inte förstå att utskottet skall oroas eller ta initiativ till en utredning när JO och JK konstaterat att deras granskningar inte i något fall gav anledning till kritik mot rikspolisstyrelsen. Varför skall vi då utreda någonting — vi skall väl inte göra saker och ting i onödan? Det är egentligen det viktigaste jag har att säga. Jag skulle vilja erinra om — det har f. ö. herr Berndtson redan gjort — den officiella beteckningen. Den är ”Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet”. Det ligger i sakens natur att den verksamheten i viss utsträckning måste vara omgärdad av hemliga bestämmelser — annars blir verksamheten meningslös. Jag kan förstå att många människor känner sig illa berörda av detta, men så länge vi har den situation vi har ute i världen är vi dess värre tvungna att leva med denna verklighet.
Herr talman! Uttrycket säpo är väl ett begrepp som inte bara vi i vpk använder — jag tror att det kan användas och kommer att användas i debatterna. Sedan säger Bertil Lidgard att säkerhetspolisen inte kan hindra någon att utföra sitt arbete. Nej, men om säpo till arbetsgivaren avger yttranden om en person som gör att arbetsgivaren inte anställer vederbörande, dvs. om säpo avråder rån en anställning, är det ju i alla fall säpo som har agerat. Vi har snuddat vid fallet med snickaren i Karlskrona, som inte fick utföra sitt jobb på ett militärt museum, där det väl knappast kan finnas några allvarliga säkerhetsproblem. Är då inte detta något av ett yrkesförbud? Jag upplever det så, och jag tror att snickaren i fråga och hans arbetskamrater upplever det som ett yrkesförbud. Justitieutskottet är litet irriterat över att de här frågorna kommer igen. Bertil Lidgard erinrade i sitt första anförande om att man bara för fyra månader sedan hade behandlat dessa frågor. Det är möjligt att justitieutskottet tycker att det är besvärande. Men jag tror att ni skall räkna med en fortsättning. Både säpos benägenhet till övertramp och vpk:s vaksamhet gör att frågan inte förlorar i aktualitet. Vi kommer att upprepa kravet på en ordentlig parlamentarisk granskning.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat om publiceringen av nya uppgifter beträffande karaktären av den utbildning som Telub i Växjö ger de 100 libyer som nu anlänt till Sverige föranleder regeringen att vidta någon åtgärd. Jag förmodar att vad Olle Wästberg refererar till är de uppgifter som publicerades i Expressen den 18 mars. Enligt dessa skulle utbildningen vara av militär natur och kursplanen delas upp i tre linjer: en för armén, en för flottan och en för flygvapnet. Bland ämnena fanns stridsrobotteknik och atomfysik. Dessa tidningsuppgifter stämde inte med vad jag tidigare inhämtat. Av den anledningen tog jag kontakt med Telub. Det visade sig att uppgifterna härrörde från ett separat projekt som aktualiserades av libyerna förra hösten —- alltså ett halvår efter att det nu löpande kontraktet undertecknats. Denna nya förfrågan från Libyen har inte bearbetats vidare av Telub. Detta förklarade jag också i en intervju som publicerades i Expressen den 19 mars. Den nu påbörjade utbildningen har alltså inget samband med det berörda utkastet. Undervisningsschemat innehåller inte några ämnen rörande militärteknik eller militär utrustning. Jag finner därför ingen anledning att ändra det ståndpunktstagande som jag redovisade vid vårt tidigare meningsutbyte i denna fråga i slutet av januari. Några åtgärder från regeringens sida är alltså inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga är — som statsrådet uppfattat — föranledd av att Expressen kunnat publicera försättsblad för Telubkurser direkt avsedda för den libyska flottan, det libyska flyget och det libyska luftvärnet. För säkerhets skull har dessa papper — som framställts av och tryckts hos Telub — illustrerats med en svensk torpedbåt och en Viggen bestyckad med två luftvärnsrobotar. Herr talman! Telubledningen har gång på gång försäkrat att den inte utbildar militärer, att den inte säljer militär utbildning. Dessa handlingar förstärker inte trovärdigheten hos Telubledningen. Staffan Burenstam Linder säger nu att detta projekt aktualiserats genom en förfrågan från Libyen men att denna förfrågan inte har ”bearbetats vidare av Telub”. Men detta är ju en bearbetning. Och jag har svårt att föreställa mig att man trycker upp ett försättsblad där utbildningen specificeras — raketteknologi och atomfysik tillhör ämnena — utan att det finns ett mer utförligt bakgrundsmaterial. Är det kanske i själva verket så, att den kurs som nu pågår för hundra libyeri Växjö är en grundkurs för den renodlat militära utbildning som Telub senare förberedde? På frågan om Växjökursen leder fram till en militär utbildning svarade Telubchefen: ”Inte hos oss.” Kunskaperna om Libyen som regim är utbredda. Landet är en brutal militärdiktatur. Det stödjer fler terroristorganisationer än något annat land. Libyens ledare Kadafi använder rent antisemitiska tongångar när han hotar Israel med utplåning. Men Telubchefen menade så sent som i december förra året att Libyen är en demokrati. Med en chef med den uppfattningen är det kanske inte så konstigt att anställda på Telub får för sig att man kan projektera militär utbildning åt Libyen. Herr talman! Jag har faktiskt några frågor att ställa till Staffan Burenstam Linder. Om den utbildning som nu bedrivs nere hos Telub för de 100 libyerna är så civil och så oskyldig, varför offentliggörs då inte kursplanen? Den enda skriftliga dokumentation som kommit ut från Telub — det är den jag har här i min hand. Om det nu är så att de 100 libyer som just börjat sin utbildning hos Telub ' inte är militärer, varför hålls de isolerade? Varför får de inte träffa massmedia? Till sist: Telub har uppenbart i samarbete med Libyen förberett en rent militär utbildning, man har tryckt prospekt eller offertmaterial för utbildning av libysk militär. Anser statsrådet att en företagsledning som offererar en sådan utbildning bör fortsätta att leda ett statligt företag?

Herr talman! Vad jag har fastslagit i mitt svar är att denna utbildning är en civil utbildning, och den är att jämföra ungefär med den utbildning som ges vid svenska gymnasieingenjörsskolor. Det är det som vi till sist har att rätta oss efter. Jag och mina medarbetare har haft tillfälle att se den kursplan som finns. Jag tror också att den har förevisats för pressmän på den presskonferens som Telub ordnat. Att man inte så att säga ställer den till förfogande för vem som helst har att göra med att man inom Telub — med rätt eller orätt; det kan jag inte bedöma — anser att detta kurspaket som man lagt ned arbete på är av kommersiellt värde, och man vill förhindra att konkurrenter lätt får tillgång till det. För den skull skall ju inte Olle Wästberg sväva i okunnighet om att det förvisso skulle vara mycket enkelt för libyerna att på många andra håll ordna en utbildning av den typ som nu är aktuell. Låt mig påminna om att enligt de uppgifter vi har så befinner sig 4 000 libyer som studenter på olika håll i Västeuropa. Enligt samma uppgifter befinner sig ungefär 3 000 libyer i USA för studier. Hur många libyer som befinner sig i andra länder därutöver för studier har jag däremot inte riktigt klart för mig. Herr Wästberg upprepar sina olika påpekanden om det politiska systemet i Libyen. Jag vill på nytt understryka att Sverige bedriver handel med många olika länder, oavsett vilka politiska system som där råder. Skulle vi inte göra det skulle svensk neutralitetspolitik mycket snart komma att komprometteras. De olika internationella handelspolitiska avtal vi har innebär också att vi inte uppställer några restriktioner av den typen i vår utrikeshandel. Detta bryter inte mot de regler som gäller för krigsmaterielexport, det har jag understrukit flera gånger.

Herr talman! Jag är anhängare av att vi skall bedriva handel med så gott som alla typer av regimer. Men jag menar att vi i Sverige inte skall ge en utbildning som kan användas av den libyska militären, av militären i ett land som är känt för att stödja terroristorganisationer. Hur är det med de 100 eleverna som för några veckor sedan i takt marscherade in på förläggningen i Växjö? Telubchefen vill inte dementera att eleverna har militär anknytning. Han vill inte kommentera frågan om de är rekryterade av militären. Det enda Telub gör är att ge extra bidrag till Växjös skytteklubbar, så att eleverna skall kunna få utöva sitt stora fritidsintresse — skjutning med pistol och gevär. När det gäller att lämna ut kursplanen sade Staffan Burenstam Linder när vi tidigare, den 22 januari i år, diskuterade Telub, att inget av den utrustning som används i utbildningen är sekretessbelagd. Om det är så, då bör väl ändå inga hinder föreligga för offentlighet och då bör man väl lämna ut kursplanen — om man verkligen vill undanröja misstankar. Ledningen för Telub i Växjö har nu på kort tid slutit kontrakt med Libyen om utbildning av 100 ungdomar, sålt ett fjärrstyrningssystem inkluderande sex radarstationer för större plastbåtar som kan komma att användas för terroristaktioner mot Israel, visat sig förhandla med Libyen om att framställa materiel för avancerad militär utbildning för olika vapenslag och hotat sätta in polis för att få reda på vem som givit allmänheten tillgång till de här uppgifterna. Telub är ju ett statligt företag, och regeringen har det yttersta ägaransvaret. Det är dags att regeringen börjar utöva det. Jag ställde några frågor till Staffan Burenstam Linder. Bl. a. frågade jag om statsrådet anser att en företagsledning som offererar en rent militär utbildning till Libyen bör fortsätta att leda ett statligt företag. Staffan Burenstam Linder svarade inte på den frågan.

Herr talman! Det är alltid enklare att stå i en talarstol, Olle Wästberg, än att leva i verkligheten. Verkligheten i det här fallet är att det såvitt jag begriper inte finns någon utbildning över huvud taget som inte kan användas i militära sammanhang. Exempelvis en utbildning till läkare kan uppenbarligen användas i militära sammanhang, och även utbildning till präst kan såvitt jag förstår göra det. Det är enkelt att som herr Wästberg gör säga att vi inte skall ge någon utbildning som kan användas i militära sammanhang, men jag vill påstå att en sådan regel inte är möjlig att tillämpa i verkligheten. Låt mig också på nytt påminna om att ett stort antal libyska studenter befinner sig på alla möjliga olika universitet världen över, och de inhämtar säkert sådana kunskaper som Olle Wästberg utifrån sin uppfattning om Libyen inte anser att de borde inhämta. Jag tycker dessutom att Olle Wästberg är något insinuant på ett sätt som är onödigt och som inte gagnar sakfrågan. Jag tänker på talet om Växjö skytteklubbar. Sanningen är ju att man — för att få de här studenterna, som skall vistas här i Sverige under några år, att inte alldeles falla ihop av psykiska skäl när de är så långt borta från sitt hemland — har anvisat dem en lång rad av fritidsaktiviteter. Det finns en simhall, och det finns bordtennisanläggningar. Och skulle det vara så att någon av dem också vill ägna sig åt pistolskytte, så vill jag påminna om att det faktiskt också finns bra många svenskar som gör det utan att de behöver betecknas som terrorister.

Herr talman! Om det nu är så att det rör sig om helt vanliga ungdomar som genomgår en teknisk utbildning, då vore det ju rimligt att man lämnade ut kursplanen för att undanröja alla tvivel. Det vore också rimligt att massmedia och andra fick träffa dessa 100 libyska ungdomar och själva fråga dem om de är uttagna av militären och har en militär bakgrund. Det enda som nu sker är att Telubchefen säger att han ingenting vet om den saken. Det är vidare så att statsrådet nu säger att inte heller de nya uppgifterna, som ju i hög grad undergrävt Telubledningens trovärdighet, leder till en omprövning av den här frågan. Staffan Burenstam Linders företrädare, Hadar Cars, sade i februari 1979 till Telubchefen att utbildningen enligt hans mening borde stoppas. Han sade också: ”Som jag minns det var det ingen som helst tvekan om att det var en militär utbildning.” — Som bekant delas den uppfattningen av en rad andra personer som haft tillfälle att sätta sig in i den här frågan, t.ex. Eric Krönmark och Karin Söder. Jag vill till sist säga att jag ännu inte fått svar på frågan, om statsrådet anser att en företagsledning som offererar en rent militär utbildning till Libyen bör fortsätta att leda ett statligt företag.

Herr talman! Telubledningen har inte offererat någon militär utbildning. Det har kommit en förfrågan, men sedan den behandlats har man funnit att man inte skall arbeta vidare med detta på grund av att det skulle strida mot olika hänsyn som bör beaktas. Det är så det ligger till. Telubledningen har alltså inte offererat någon utbildning av det slag som herr Wästberg talar om. Vad sedan beträffar frågan om själva företagsledningen vill jag understryka att Telub är ett statligt företag och att det ligger under industridepartementets domvärjo. Jag vill inte uttala mig i den frågan, utan herr Wästberg får fråga herr Åsling om vad han tycker på den punkten. Jag vill bara understryka att man bör ha en viss förståelse för att företagsledningar inte är bäst på PR-verksamhet, liksom politiker faktiskt inte är de allra bästa på att sköta företag. Bakom den formuleringen kan det finnas en viss kritik från min sida av att Telubledningen inte har varit mera öppen och mera förstående för t.ex. pressens arbetsvillkor, varför det säkert har skapats en del extra problem som inte borde ha funnits. Vad sedan, herr talman, gäller den förutvarande handelsministern Hadar Cars uttalande vill jag säga att jag faktiskt tvivlar på att Hadar Cars i februari förra året uttryckte åsikten att den här utbildningen egentligen borde ha stoppats. Hadar Cars var ju då handelsminister och alltså ledamot av regeringen. Men tycker regeringen annorlunda får den faktiskt lov att ingripa och inte komma och kritisera andra i efterhand. Det var ju under Hadar Cars tid, i mars förra året, som detta avtal skrevs under. Att efteråt komma och kritisera mig eller den nuvarande regeringen för att detta avtal skrevs under förefaller så bakvänt, herr talman, att jag inte tror att Hadar Cars har gjort detta uttalande.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att folkpartiregeringen borde ha stoppat Telubaffären, liksom att den förra regeringen, i vilken Staffan Burenstam Linder satt, borde ha gjort det. Tidigare passivitet är ju inget försvar för fortsatt handlingsförlamning, särskilt som mer och mer kommer fram om Telubaffären. Det är inte bara så, som Staffan Burenstam Linder säger, att man har skapat litet extra problem när det gäller relationerna till pressen, därför att man är dålig på PR nere i Växjö. Man har ju systematiskt vilselett pressen. Man förnekar de uppgifter som kommer fram, tills det läggs fram bevis. Staffan Burenstam Linder säger att det inte föreligger någon offert från Telub. Man har inte bearbetat den förfrågan som kommit från Libyen om en ren militärutbildning, heter det. Men det beror ju på vad man menar med bearbetning. Här har jag försättsblad till en kurs, ett försättsblad där man suttit och ritat in Viggen, luftvärnsrobotar och Spicatorpedbåtar. Man har tagit upp område för område — atomfysik, raketteknologi och annat. Detta är ju en bearbetning som gjorts vid Telub. Det är ju tryckt där. Naturligtvis hade man ett material i bakgrunden. Jag tycker att den fråga som jag ställde, om det är rimligt att en ledning i ett statligt företag som upprättar ett sådant material skall få fortsätta, är högst befogad. Regeringen har här ett kollektivt ägaransvar.
Herr talman! Det är ju alldeles omöjligt att diskutera med herr Wästberg i Stockolm. Han säger att han har ett försättsblad och att det antagligen finns mer material. Det är möjligt, men det finns ingen offert, herr Wästberg, och det är väl då ingen idé att kliva upp i talarstolen och säga att man bör avsätta företagsledningen, därför att den har offererat detta. Det har ju understrukits att det inte finns några offerter av det ifrågavarande slaget. Frågan gäller ändå utbildningen av de 100 libyerna här i landet. Det är ju om det som herr Wästberg har ställt frågan om omprövning. Av den kursplan som vi har haft tillfälle att studera framgår det att studierna är jämförbara med dem som bedrivs vid svensk gymnasieingenjörsutbildning. Det är alltså på den punkten som jag har sagt att det inte finns någon anledning att stoppa det hela. Jag upprepar att det finns ett mycket stort antal libyer vid olika universitet runtom i världen. Det är min förhoppning att utbildningen skall kunna bidra till bättre levnadsvillkor i de olika länderna, vilket i sin tur kan utgöra en grund för ett mera upplyst betraktelsesätt. När man bedriver ekonomiskt utvecklingsarbete, ger bidrag till utbildning m.m., hoppas man juatt detta, så länge utbildningen är civil, skall kunna vara ett led i arbetet på att få en bättre värld.

Herr talman! Att ett stärkande av Libyen — ett land som enligt Telubs egen styrelseordförande Eric Malmberg är en ren militärdiktatur och har en stor del av sin verksamhet lagd under militär styrning — skulle vara en insats för att få en bättre värld tror jag är en uppfattning som handelsministern är relativt ensam om. Libyen är inte vilket u-land som helst. Libyen har bevisat och ständigt deklarerat sina krigiska avsikter. Som Staffan Burenstam Linder säger är huvudfrågan om den utbildning som nu bedrivs nere i Växjö är militär eller inte. Men låt då andra än departementet studera kursplanerna, så kan vi få rätsida på det problemet! Låt utomstående få träffa de libyska eleverna och själva fråga dem om de är uttagna av militären eller inte! Det är de frågorna som är relevanta. Varför hålls de isolerade? Varför får ingen annan se kursplanen? — Mot den bakgrunden är det också motiverat att kräva att staten tar sitt ägaransvar i förhållande till företagsledningen i Växjö, eftersom man där uppenbarligen gör försättsblad, gör skisser på en ren militärutbildning. Och gör man det, då projekterar man en sådan utbildning.

Efter överenskommelse med interpellanten kommer den att besvaras den 28 april 1980.
Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig vad jag tänker göra för att konsumenterna skall kunna lita på att den köttfärs de köper är godtagbar. Enligt livsmedelslagstiftningen skall det ske en kontroll av den köttfärs som säljs i butikerna. Detta är en regelbundet återkommande arbetsuppgift för hälsovårdsnämnderna i kommunerna. Utöver den bakteriologiska kontrollen svarar hälsovårdsnämnderna även för kontroll av råvarans kvalitet, rengöring av köttkvarnar, m.m. Enligt vad jag erfarit förbereder den centrala tillsynsmyndigheten — statens livsmedelsverk — sedan en tid ett meddelande till hälsovårdsnämnderna och branschen om hantering och märkning av malda köttprodukter. Bakgrunden till denna åtgärd är de uppgifter om köttfärsens bakteriologiska kvalitet som livsmedelsverket fått från hälsovårdsnämnderna. Dessa uppgifter har redan sammanställts inom verket. I meddelandet kommer livsmedelsverket att framhålla bl.a. betydelsen av att råvarans kvalitet är god, att köttfärs bör försäljas så nymalen som möjligt och att varan i regel bör märkas med sista förbrukningstidpunkt inom 24 timmar räknat från malningstillfället. Verket avser vidare att kalla branschföreträdare till ett möte för genomgång av olika åtgärder för att förbättra den hygieniska kvaliteten på paketerad köttfärs. De nu angivna åtgärderna bör kunna medföra att kvaliteten på förpackad köttfärs förbättras och att konsumenternas berättigade krav på fullgod vara tillgodoses.